Fru talman! På en enda punkt kan jag hålla med herr Johansson i Frollhättan: jag tycker det är t att ändra sekretesslagen. Det är också vårt förstahandsyrkande.

Vi har all rätt att göra det. Och ett sådant uttalande skulle underlätta för forskningen och minska favoriseringen av vissa forskare i förhållande till andra. Herr Johansson i Trollhättan har nu flera invändningar mot detta, och alla är av så att säga traditionell karaktär. Han säger att folkpartiet ”hoppat över” en utredning. Det skulle alltså vara mycket allvarligt. Det är bara det att vi redan har haft en utredning om dessa frågor, nämligen offentlighetskommittéen, som framlade sitt betänkande 1966. Och i det betänkandet föreslog utredningen en sänkning från 50 till 30 år med rätt att förlänga till högst 40 år. Men sedan ville regeringen inte lägga något förslag med utgångspunkt i vad utredningen skrivit utan lade den här frågan hos en ny utredning utan att den saken nämndes i direktiven, Såvitt jag kunnat se sägs det i direktiven till 1970 års offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitté inte ett ord om utrikespolitiskt material. Nu säger herr Johansson i Trollhättan att folkpartiet måste hänga med i varje ny utredning och därmed fortsätta att långhala den här frågan. Det vore betänkligt. Om vi säger att nu har vi färdigutrett, nu är det dags för ett ställningstagande, skall regeringen då kunna förhala en reform hur länge som helst genom att tillsätta nya utredningar? Det är just den argumenteringen som ni socialdemokrater ständigt har använt i författningsfrågor, när folkpartiet har försökt att driva på. Ni åberopade oavbrutet författningsutredningen, när vi försökte påskynda reformen om svenska folkets rätt att välja sin riksdag i direkta val vid en och samma tidpunkt. Då sades det att det kan vi inte göra, ty det sitter en utredning och arbetar med det här. Det var det ständiga svaret. Och när vi nu arbetar för ökad kommunal demokrati stiger herr Johansson i Trollhättan plikttroget upp i den här talarstolen och säger att det finns ju en utredning som arbetar med den kommunala demokratin — kan inte folkpartiet lugna sig? Om folkpartisterna lugnade sig varje gång herr Johansson i Trollhättan åberopar en utredning, så skulle det inte bli många författningsreformer i det här landet! Vi kan inte handla på det sättet Vidare sade herr Johansson att ”det är ingen ko på isen”; det är en ”liberal tillämpning” av den nuvarande lagen som regeringen gör. Jag böjer mitt huvud i vördnad för herr Johanssons definition på liberalism; det är bara det att den inte är min. Om man har kvar 50-årsregeln för svenskt utrikespolitiskt material i dag, sig. Först och främst är det inget frisläppande i princip att en forskare får ta del av materialet innan 50 år har gått. Varje forskare som kommer och å för det en serie nackdelar med vill ta del av material efter 1922 måste i princip inkomma med en individuell ansökan. Och när det gäller material från andra världskriget, som nu släpps fritt till vissa forskare, så skall vederbörande vara ”kvalificerad forskare”. Detta är ”naturligt”, sade herr Johansson i Trollhättan i dag. Man gör alltså skillnad mellan ”kvalificerade forskare” och andra, mindre intressanta figurer, som skriver t.ex. för tvåeller trebetygsstadiet. Alla journalister kallar man kanske inte heller för kvalificerade forskare. Jag talade för två timmar sedan med Dagens Nyheters utrikesredaktör Ulf Brandell. Han har just kommit från England, där han har fått fram nytt material, som vi har kunnat läsa i tidningen de senaste dagarna. Han sade att man har ett förträffligt system nu i England. Materialet är helt fritt för var och en, inklusive utländska medborgare, som vill ta del av det i arkiven — utom på en del punkter, där man förlänger sekretessen. Men i Princip är andra världskrigets material fritt. Man är alltså inte tvungen att inkomma med en individuell ansökan. Det sitter inte någon figur högt uppe och säger att det här är en ”kvalificerad forskare” men detta är inte någon sådan forskare. Nu säger herr Johansson i Trollhättan att 33 av 36 ansökningar har ju ändå bifallits. Ja, men alla vet ju att samtliga ansökningar som gäller Finland och Sovjetunionen samt förhållandet mellan Finland och Sovjet avslås. Om det så kommer hundra ansökningar som gäller Finland, så avslås de. Den statistiken är alltså missvisande; vet man att ett område är bannlyst för insyn, finns det ju ingen anledning att ansöka att få se det Vidare förekommer en favorisering av vissa forskare. Jag nämnde att chefen för UD:s arkiv själv skriver en bok om andra världskriget och därvid har tillgång till material som inga andra får se. Vissa diplomater har också tillgång till material och kan fräscha upp sitt minne, men andra kan inte kolla deras källor och deras framställnings trovärdighet. Herr Johansson i Trollhättan sade att om man frisläpper materialet för fort, så blir rapporterna från våra beskickningar ”torftiga”. Ja, om materialet skulle frisläppas samtidigt som det kom in, alltså behandlas som vanliga allmänna handlingar och falla under offentlighetsregeln, så är det klart att våra beskickningar inte skulle skriva mycket. Folkpartiet har heller aldrig för vara 25 år i stället för 50 och att det skall finnas rätt att förlänga sekretessen till högst 40 år. Det är ju ingen revolutionerande förändring, agit någonting sådant. Vad vi föreslår är att tiden skall som kan få beskickningarna att hoppa högt av rädsla. Det är inte så att de vägrar skriva intressanta rapporter därför att de ett kvarts sekel senare kommer att bli offentliga. Om herr Johansson i Trollhättan är med på en liberalisering, om han tycker att det var en bra utredning vi hade förra gången, och om herr Johansson som forskare har en vissa känsla för att arkiv bör öppnas så att man får skriva historia utan att dröja längre än i andra länder, så bör han stödja herr Nelanders och min reservation.

Jag känner mig inte alls träffad av talet om förhalningstaktik.

Herr Ahlmark och jag är väl överens om att det finns material i England som ingen forskare — engelsk, svensk eller tillhörande någon annan nation kan få ut och om att lordkanslern i England har en utomordentlig makt att bestämma vilka typer av dokument som får frisläppas. Den som forskat på detta område vet att man plötsligt kan komma fram till en akt om vilken det gäller att den icke får släppas ut. Det gäller i mycket forskningsarbete. Om jag nu skall följa herr Ahlmarks uppmaning att tala som forskare, så vill jag gärna säga att jag i skilda sammanhang stött på svårigheter att både från organisationer och från enskilda få ut «Nr 139 dokument, därför att de ännu inte varit tillgängliga för forskning. Jag har Tisdagen den fått böja mig det. Jag har gjort det med ledsnad — det gör var och en 12 december 1972 som forskar på detta område. Här gäller det verkligen att väga mot RN av att snabbt få fram ett Utlämnande av material och å andra sidan behovet av sekretessbestämmelser. Här hoppas handlingar rörande jag att utredningen snabbt skall få fram någonting. Herr Ahlmark har rikets förhållande erinrat om herr Brandell, vars insatser även jag har respekt för. Kanske jag RS makt varandra å ena sidan forskningens intres: får erinra om att Dagens Nyheters politiske chefredaktör ingår i den utredning som herr Ahlmark nu helt plötsligt vill ställa åt sidan.
Fru talman! Det är alldeles sant att det inte är något revolutionerande förslag. Men också viktiga f samhället kan man ta ställning till i positiv anda. ag som inte revolutionerar det svenska När herr Johansson i Trollhättan säger att vi liberaler vill ”hoppa jämfota över utredningar” menar han i själva verket — jag upprepar det att vi skall känna oss paralyserade av att det sitter en utredning. Men folkpartiet kan inte agera så, för då kommer en stor del av reformarbetet att fördröjas. Det måste kunna gå att bryta ut frågor som har behandlats av en tidigare utredning. Det skall inte alltid gå att förhala frågor genom att tillsätta nya utredningar. Herr Johansson i Trollhättan säger att han själv som forskare är ledsen när han inte får fram material. Det kan jag mycket väl förstå. Det är bl.a. det som den här debatten handlar om: vi vill minska antalet ledsna forskare i det här landet, de som forskar om andra världskriget. Därför blir min fråga till herr Johansson i Trollhättan: Tycker konstitutionsutskottets ordförande att det är rimligt att allt utrikespolitiskt material i det svenska UD som rör Finland—Sverige, Sovjet—Sverige och Finland— rldskriget är bannlyst från insyn. Är det bra att Sovjet under andra v detta material är omöjligt att använda när det gäller att skriva Sveriges historia om andra världskriget? Mycket av det materialet har släppts ut i andra länder, men i Sverige får ingenting av detta läsas igenom av ens kvalificerade forskare. Är det en rimlig anordning att hålla hemlighetsstämpeln så hårt att stora fält är helt skyddade från insyn årtionden efter det att händelserna inträffade?

Fru talman! Först några siffror. Vi har haft en pristävling om ett s.k. permanent riksdagshus. Tävlingsområdet är tyvärr begränsat till Helgeandsholmen. Det är på den lilla ön som man tänkt sig lägga ett nytt riksdagshus, med allt vad det kräver av arbetsrum för ledamöter och sekreterare, lokaler för kammare, utskott, partier, förvaltningen av huset och mycket mer. Detta klarar inte Helgeandsholmen, och det har många begripit från början. Men pristävlingen sattes i gång, och den har fortsatt steg för steg och slukat stora pengar.

Det är klart att det här är slöseri med skattebetalarnas pengar. Hade man lyssnat på oss, som från början sade att Helgeandsholmen inte duger för ett modernt riksdagshus, hade man sluppit kasta ut pengar till arkitekter, konsulter och utställningar för ett omöjligt projekt. Men vi riskerar ett slöseri i en helt annan storleksordning: nämligen Om vi bygger ett nytt riksdagshus på Helgeandsholmen. Några hundra miljoner kronor kommer det att kosta att resa en ny monumentalbyggnad där. Är den jätteinvesteringen nödvändig eller ens önskvärd? Om vi hade ett dåligt hus och behövde ett mer effektivt fungerande parlament skulle man förstå tanken. Jag drev själv i flera år en kampanj för att komma från Helgeandsholmen till en modern riksdagsbyggnad Men vad är det i dag som skulle driva oss tillbaka till Helgeandsholmen? Ligger vi inte tillräckligt centralt här vid Sergels torg, med nästan alla kommunikationsmedel så nära som över huvud taget är tänkbart? Tycker vi att huset är dåligt eller inte tillräckligt ”fint” i någon mening? Uppskattar vi inte det kraftigt ökade antalet besökare hit till riksdagen? Varför skall vi tillbaka till Helgeandsholmen? Ändå är frågan, om inte det värsta slöseriet med tanken på ett nytt riksdagshus på Helgeandsholmen handlar om något annat än pengar. Jag har de senaste veckorna träffat ganska många människor som sagt till mig ungefär så här: Är ni inte kloka i riksdagen? Tänker ni riva det gamla riksdagshuset med allt vad det symboliserar? Tänker ni slå upp en modern kontorsbyggnad på Helgeandsholmen till väldiga kostnader, fastän ni har ett så bra hus vid Sergels Torg? Vad skall man svara de människorna? Visst har en majoritet i prisnämnden föreslagit just det här. De vill riva rent på Helgeandsholmen och bygga nytt. Men jag tror ändå, har jag svarat, att Sveriges riksdag till slut inte handlar så huvudlöst att man gör prisnämndens förslag till sitt eget. Det gamla riksdagshuset var centrum när demokrati och parlamentarism bröt fram. Här drev liberaler och socialdemokrater igenom den allmänna och lika rösträtten, för män och kvinnor. Mot kungamakt och herremakt kämpade man sig till det parlamentariska styrelseskicket. Här lade man grunden för det moderna Sverige. Den byggnad där detta skedde bör fredas mot grävskopor, schaktningsmaskiner och sprängsalvor Den skall sparas som konferensoch förvaltningsbyggnad och som ett monument över ett avgörande skede i vårt lands historia. Rivningsraseriet får inte gå så långt att vi jämnar den byggnaden med marken. Det vill ändå en majoritet i prisnämnden göra. Till dess förslag behöver vi inte ta slutlig ställning i dag. Men jag är säker på att en majoritet av svenska folket redan har tagit ställning: mot en rivning och mot en väldig nybyggnad på Helgeandsholmen. I mitt särskilda yttrande till utskottets betänkande kallar jag prisnämndens förslag ”förbluffande i sin okänslighet för stadsbilden” och säger att det vore ”historisk vandalism” att genomföra det. Nu bör riksdagen i stället gå in i allvarliga förhandlingar med Stockholms kommun om det hus där vi befinner oss. Det fungerar väl på de flesta sätt. Problem med större utrymmen går det säkert att snabbt och praktiskt lösa och diskutera sig fram till med kommunalpolitikerna i Stockholm. I kväll måste vi tyvärr anslå ytterligare en tredjedels miljon till pristävlingen om nytt riksdagshus. Löften om löner, hyror och arvoden måste ju hållas. Men låt oss se till att kvällens beslut blir det sista i den långa räckan av onödiga utgifter för en onödig pristävling. Låt oss sätta stopp både för det ekonomiska slöseri och den historielöshet som tanken att riva det gamla riksdagshuset innebär. Låt oss göra det bästa av ett bra hus som vi har, och inte det sämsta av den plats som vi inte skall tillbaka till.

Fru talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 58 behandlas dels en framställning från riksdagens förvaltningsstyrelse om tilläggsanslag, dels också motionen 1913 av herr Wennerfors. Vad gäller framställningen från riksdagens förvaltningsstyrelse avser den att ett ytterligare reservationsanslag för budgetåret 1972/73 på 340 000 kronor för bestridande av beräknade ökade kostander för arkitekttävlingen om riksdagens hus måtte beviljas. Konstitutionsutskottet har enhälligt tillstyrkt framställningen. Herr Wennerfors anser i sin motion 1913 att det begåtts ett formellt fel i samband med den nordiska arkitekttävlingen angående riksdagens hus på Helgeandsholmen, och han hemställer därför att riksdagen skall uppdraga åt förvaltningsstyrelsen att pröva lämpliga åtgärder. Med anledning av motionen har riksdagens förvaltningsstyrelse den 29 november beslutat att inhämta yttrande från Svenska arkitekters riksförbund. Vad herr Wennerfors åsyftat med sin motion är således redan uppmärksammat av förvaltningsstyrelsen. Konstitutionsutskottet har därför ansett sig inte kunna tillstyrka att riksdagen tar ett särskilt initiativ med anledning av motionen utan hemställer att riksdagen förklarar motionen besvarad med vad utskottet har anfört. Vad sedan gäller herr Ahlmarks anförande med kritik av de stora kostnaderna är det givet att stora summor nedlagts på denna utredning. Det är emellertid inte vilken utredning och tävling som helst. Det gäller ändå en monumental byggnad. Det har rört sig om en nordisk arkitekttävling. Alla medel har givetvis inte åtgått till prissumman. En hel del andra kostnader inrymmes i anslagen. Det gäller kostnader för utredningen, sekreterararvode, foto och tryck m.m., resor, flera utställningar som företagits av de förslag som ingivits och hyreslokalerna m.m. Det är klart att detta sammantaget blivit mycket pengar. Det är emellertid inte mer än en kvartalshyra för riksdagen i detta hus. Vad sedan gäller var ett framtida riksdagshus skall förläggas så får väl den diskussionen anstå tills dess att vi får detta ärende på riksdagens bord Fru talman!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
Fru talman! Jag ber att få yrka avslag på detta förslag om en Ytterligare kostnad till någonting som verkar helt huvudlöst.
Tisdagen den Fru talman! Herr Gustavsson i Ängelholm försvarade pliktskyldigt de 12 december 1972 belopp som lagts ned på den huvudlösa pristävling som hållits de senaste — — — — =fyra fem åren. Han sade att det var ”stora summor”, och det är alldeles Utredning om riksriktigt. Det är drygt 3 miljoner kronor som gått åt till en arkitekttävling dagens hus m.m. som varit dömd från början. Jag tycker det är ledsamt att man så demonstrativt beviljar dessa pengar till ett alldeles onödigt ändamål. Herr Gustavsson i Ängelholm är ändå nöjd. Han säger att det var ”inte en tävling vilken som helst”. Nej, herr Gustavsson i Ängelholm, det är det inte. Det är en totalt meningslös tävling! Det är mycket sällan riksdagen beviljar stora pengar till tävlingar och utredningar som är helt meningslösa från början. Skall vi få ett fungerande parlament på Helgeandsholmen, måste vi antingen bygga om eller riva hela Helgeandsholmen. Det är inte rimligt, herr Gustavsson i Ängelholm, att vi på den plats där demokrati och parlamentarism en gång bröt igenom och lade grunden för det moderna Sverige ska gå fram med schaktningsmaskiner, grävskopor och sprängsalvor. Det viktigaste, som jag ser det, är att vi ser till att det gamla huset blir kvar och att vi gör det bästa möjliga av det förträffliga hus som vi har i dag.
Fru talman! Herr Ahlmark anser att det har varit en totalt meningslös utredning redan från början. Det har tydligen inte riksdagen ansett, för det är ändå riksdagen som uppdragit åt förvaltningsstyrelsen att företaga denna utredning.

Fru talman! I motionen 480 har jag och sju LO-organiserade gruppkamrater krävt en lag som förbjuder användningen av asbest. Socialutskottet bekräftar i stort sett den redogörelse som vi lämnat om riskerna och kommer i konklusionerna ungefär halvvägs in på vår linje. Jag vill gärna säga att utskottet har gjort en grundlig utredning och har sökt belysa alla sidor av problemet. I sin sammanfattning konstaterar utskottet att remissyttrandena och det vetenskapliga materialet helt klart visar ”att framför allt hanteringen av asbest i olika arbetsprocesser utgör en betydande hälsofara”. Inom byggnadsindustrin har både arbetarsidan och arbetsköparsidan uttalat sig för förbud. Svenska byggnadsarbetareförbundet vill ha totalt förbud mot användning av asbest i alla former inom byggnadsindustrin: ”Om generellt förbud ej anses möjligt är det från förbundets sida ett oeftergivligt yrkande att asbest i fri form totalförbjudes och att asbesthaltigt material, alltså i bunden form, underkastas en strängare lagstiftning än vad fallet är i dag. Förbundet vill även fästa uppmärksamheten på de risker som otvivelaktigt uppkommer vid ingrepp, t.ex. reparationseller ändringsarbeten, i det äldre byggnadsbeståndet. Den asbest som använts för t.ex. isolering kommer då ut i fri form och kan förorsaka allvarlig skador.” Förbundet yrkar på skärpta besti även beträffande sådana arbeten.

Så är fallet inom byggnadsindustrin, även om man inte säkert vet vilka hälsorisker som kan vara förknippade med sådana ersättningsprodukter som glasull, gips, expanderande glimmer osv. Jag och mina medmotionärer borde kanske vara nöjda med detta. Ett halvt förbud är bättre än den fria marknad och de ofta ohämmade förhållanden vi hittills har haft. Men vi har i Lars-Ove Hagbergs reservation vidhållit motionsyrkandet helt och hållet, eftersom vi anser att riskerna med asbest både i byggnadsindustrin och i annan industri är så klart dokumenterade att ett generellt förbud är väl motiverat. Då kild myndighet kunna ge dispens när två villkor är uppfyllda, dels att det visas att det inte finns likvärdigt material för ett angivet ändamål, dels att alla föreskrivna skyddsåtgärder är vidtagna så att de som har befattning med materialet inte utsätts för riskerna att inandas dammet. Det finns nu åtminstone 3 000 produkter av bearbetad asbest, men det är tydligt att det på många områden finns bra ersättningsmaterial, t.ex. inom järnoch stålindustrin, där några järnverk helt har upphört med att använda asbest. Det ä möjligt att importen av asbest till Sverige håller på att stagnera: I alla händelser har den totala världsproduktionen av asbest stigit brant från 500 ton år 1890 till 500 000 ton år 1930 och till över 4 miljoner ton om året i slutet av 1960-talet. De kvantiteter som importeras till Sverige är betydande. År 1970 importerades 18 830 ton obearbetad och 14 685 ton bearbetad asbest, dvs. varor i form av heloch halvfabrikat. Enligt arbetarskyddsstyrelsen går 80—90 procent av den obearbetade asbesten till asbestcementindustrin, 5—10 procent till tillverkning av golvplattor och resterande S—15 procent till bl.a. färg-, plastoch bromsbandsindustrin och till sprutisolering, framför allt inom byggnadsoch varvsindustrin. Men de egenskaper som gjort asbest till ett mycket användbart material när det krävs värmebeständighet, kemisk resistens, tänjbarhet och armeringsförmåga, gör det tyvärr också till ett miljöfarligt material i all evighet. Asbesten är i både god och dålig mening oförstörbar. Visserligen kommer en huvuddel av all asbest i vårt land att vara bunden även som skrot och skräp, men med varje år blir det en väsentlig ökning av den massa som förr eller senare frigörs i fri form. I Danmark förbjöds användning av asbest för isolering av fjärrvärmeledningar i kulvertar och vid isolering av rör m.m. på fartyg genom en kungörelse den 14 januari 1972. Den huvudsakliga anledningen till detta förbud var den kraftiga dammbildning som uppstod i dessa slutna utrymmen då isoleringen skulle avlägsnas för reparationer. En av remissinstanserna — och därtill den viktigaste av alla — har i ett långt yttrande uttalat sig med exceptionell försiktighet. ”Den uppfattningen har framförts att asbestfibrernas roll i sammanhanget är av cocarcinogen natur, dvs. att asbesten icke är den direkt cancerframkallande faktorn”, heter det i yttrandet.

Denna remissinstans, arbetarskyddsstyrelsen, s river vidare: ”Någon vensk statistik där man med säkerhet kan utlä yrkesbetingad asbestos, bronchialcancer eller mesoteliom finns ej. Från riksförsäkringsverket har emellertid inhämtats, att anmälningar om asbestos i mycket ringa omfattning varit föremål för prövning angående a anmälningar, ca 300, har endast i undantagsfall föranlett beslut om ersättning. Under femårsperioden 1965—1969 beslöts om ersättning i fyra fall. Under 1970 förekom fyra fall. En viss ökning av antalet anmälningar om asbestbendringar inklusive pleura plaques har under senare tid tingade lungfö kunnat konstateras. Vad angår mesoteliom har ett fåtal anmälningar härom inkommit. Någon ersättning har ej ännu föranletts av dessa anmälningar.” Det är ett anmärkningsvärt yttrande. Att lägga fram en vetenskaplig bevisning för att ett sjukdomsfall eller ett dödsfall orsakats av asbestfibsom andats in och fastnat i de finaste luftrören 20 eller 30 år tidigare, är praktiskt taget rer, som är 15 å 20 tusendels millimeter långa och uteslutet. Inte ens om det inträffar en lång serie av dödsfall i as dvs. a eller mesoteliom hos personer som under många år arbetat i asbestdamm kan man bevisa att det är asbesten som är orsaken. Märk väl att jag betonar ”bevisa” och ”orsaken”. Men asbest är inget undantag härvidlag. Ännu 18 år efter att Gregg hade rapporterat sin upptäckt att mödrarna till barn som fötts med en speciell typ av missbildning hade haft röda hund i början av graviditeten och efter att det hade kommit ytterligare en rad undersökningar som bekräftade Greggs upptäckt, skrev en berömd medicinsk statistiker att ”ingen av dessa undersökningar bevisar att röda hund är en orsak till den följande missbildningen”. Han skrev inte detta av illvilja mot Gregg. Han skrev det just för att framhålla hur svårt det är att bevisa att ena eller andra faktorn är orsaken. Men, skrev han, ”det anses allmänt att röda hund är den ansvariga faktorn”. Man måste nöja sig med att konstatera ett samband, och man kan inte underlåta att reagera när det inträffar en serie fall bland arbetare som varit olika selsatta med asbestarbete. Undersökningar i ett antal mycket der visar att det inte är det ringaste tvivel om att ett direkt samband existerar mellan inandning av asbestdamm och vissa former av cancer, förklarade International Agency for Research on Cancer efter ett stort expertmöte som nyligen hållits i Lyon. Mest utsatta är arbetare i asbestindustrier och särskilt de som är sysselsatta med tillverkning av asbestväv. Samma typer av cancer har dock uppträtt i närheten av asbestfabriker och bland familjemedlemmar till asbestarbetare som fört med sig damm hem med sina arbetskläder. Detta är ett referat från den International Agency som jag nyss nämnde. Därifrån framhålles också att en katastrofal kombination är cigarettrökning och arbete i asbestdamm. Det bör naturligtvis betonas att samtidigt som det konstaterats ett direkt samband mellan inandning av asbestdamm och vissa former av cancer, så är det inte cancerfallen som dominerar. Fast givetvis är varje cancerfall som kan sättas i samband med en hälsofarlig arbetsmiljö ett alldeles särskilt tragiskt fall och ett fall för mycket. En klinisk fysiolog, Torsten Ringqvist vid centrallasarettet i Vänersborg, har i ett brev till mig understrukit att ”det långt tyngre vägande skälet” för ett förbud mot användning av asbest är ”det förhållandet att lungfunktionen i ett så skrämmande stort antal fall blir försämrad”. Det finns anledning referera litet av den historik och Nyström lämnade i kapitlet om asbestos i boken Silicosis and other pneumoconioses in Sweden, som utkom 1960. Det första asbestosfall som beskrivits i Sverige upptäcktes 1953. Detta ledde till att 60 asbestarbetare undersöktes, och dessa undersökningar resulterade i sin tur i att ytterligare åtta asbestosfall upptäcktes. De personerna hade varit exponerade för asbestdamm under en tid av mellan 5 och 17 år. Asbestos är ansedd för att vara den mest invalidiserande typen av dammlunga. ”Ett av de mest känsliga måtten på störningar av lungfunktionen hos dessa arbetare är nedsättningen av den arteriella syremättnadsgraden”, skriver May R. Mayers i boken Occupational health år 1969. En undersökning av nedsättningen av den arteriella syremättnadsgraden kräver en mer sofistikerad utrustning än de lungfunktionsprövningar som vanligen görs. Torsten Ringqvist, som jag nyss citerade, undersökte tillsammans med överläkare Stig-Börje Mattson vid lungkliniken i Borås 42 män med små röntgenologiska lungsäcksförändringar av den typ som kallas pleura plaques och som påträffas hos asbestexponerade personer. Det vanligaste fyndet var en lätt till måttlig störning av syrgasutbytet i vila och/eller under rörelse. Sådana störningar har rapporterats tidigare, men detta tycks vara den första undersökningsserie där man funnit en nedsättning av syrgasutbytet hos en stor del av de undersökta som haft fullständigt normala lungfunktionsvärden vid vanliga rutinprov. En av de experter som hört av sig sedan vår motion väcktes tror att det finns många asbestosfall som inte är kända. På de stora fabrikerna, där man har råd med ett riktigt arbetarskydd, är riskerna mindre, menar han. Fast, inom parentes sagt, när man läst Gänter Wallraffs bok 7 icke önskvärda industrireportage från Västtyskland och Bo Ohlströms Kockumsrapporten, en undersökning om orsaker till missnöje bland svenska varvsarbetare, blir man inte imponerad av ventilation och annan arbetshygien vid de stora industrierna heller. Men det förekommer ganska betydande arbetargrupper som arbetar med asbest och inandas asbestdamm utan att få någon som helst information om riskerna och utan att några förebyggande åtgärder vidtas. Det finns bilverkstäder som använder asbest som fyllnadsmaterial i spackel — då behåller spacklet sin volym vid torkningen. Efter spacklingen slipar man ytan jämn i ett moln av asbestdamm innan lackeringen görs, givetvis utan att någon i verkstaden känner till riskerna. I skrotgårdar tar man från rivna fastigheter emot rör och annat material som varit isolerat med asbest. Städfirmor hyr ut arbetskraft till byggföretagen och har åtminstone i Stockholm lagt under sig en stor del av byggstädningen. Ofta är städerskorna utlänningar, som förutom att de exploateras hänsynslöst som arbetskraft kan få utföra hälsofarliga arbeten utan att ha fått några som helst upplysningar om riskerna. För att kunna sanera denna allvarliga situation krävs ett generellt förbud med dispensförfarande för produkter som är absolut nödvändiga och för arbetsplatser som visar ansvar för arbetarnas hälsa. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Hagberg.

Fru talman! I föreliggande betänkande har socialutskottet behandlat motionsyrkande om förbud mot användning av asbest. Asbest är ett samlingsnamn för flera i naturen förekommande trådformiga silikatmineral. Då man arbetar med asbest alstras av de trådformiga asbestfibrerna, vilka har en varierande längd upp till 75 millimeter, ett luftburet band som vid inandning kan förorsaka sjukliga förändringar i lungor och lungsäck. Dessa sjukdomsslag, som varit föremål för granskning av olika forskare, har behandlats i utskottsbetänkandet och av remissinstanser varför jag ej har anledning att ytterligare beröra dem. I arbetarskyddslagstiftningen finns bestämmelser som ålägger arbetsgivaren att vidta erforderliga skyddsåtgärder för att förhindra att damm sprids på arbetsplatsen. Det finns också speciella bestämmelser för arbete med asbest. Redan 1969 igångsattes ett undersökningsprojekt som var avsett att bilda underlag för nya anvisningar, och dessa beräknas utkomma under år 1973. Detta arbete var således i gång långt innan motionen om förbud väcktes. Beträffande byggnadsindustrin har redan nya anvisningar utfärdats. Dessa utkom den 1 juli i år, och beträffande asbest stadgas där bl.a.: ”Isoleringsarbete med asbest eller asbesthaltigt material får endast utföras i sådana fall, där en tillfredsställande isolering inte kan erhållas med annat material.” Redan denna skrivning är ett klart steg på vägen mot ett allmänt förbud. Den av herr Takman väckta motionen 480 har varit remitterad för yttrande till såväl statliga organ som till arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer. Ingen av de instanser som yttrat sig i ärendet biträder motionskravet om ett absolut förbud. Däremot förordar såväl Svenska byggnadsarbetareförbundet som Svenska byggnadsentreprenörföreningen begränsat förbud. Arbetarskyddsstyrelsen anser att ett generellt förbud ej för närvarande är motiverat men anför att på områden där asbest kan ersättas med ofarligt material detta skall ske. Av såväl remissmaterial som vetenskapligt material framgår att hantering av asbest i olika arbetsprocesser utgör en betydande hälsofar a. Detta har också understrukits av herr Takman i hans anförande. Den omständigheten att, som framgår av remissyttrandena, vår kunskap om asbestens medicinska skadeverkningar är otillräcklig utgör självfallet inte anledning till att underlåta att söka begri riskerna. Utskottet anser att det är motiverat med långtgående åtgärder härvidlag Vid bedömningen av motionsyrkandet om förbud måste man beakta att det finns områden där man ej funnit tillfredsställande ersättningsprodukter. Ett förbud skulle därför enligt utskottets mening följas av ett omfattande dispensgivande. Enligt utskottets mening är det otillfredsställande att ha en förbudslagstiftning som innefattar långtgående dispensmöjligheter. Med hänsyn till detta och till den erfarenhet som vunnits på andra områden där man arbetar med hälsofarligt material synes stränga arbetarskyddsföreskrifter i förening med en noggrann kontroll från arbetarskyddsverkets sida vara bättre och ge goda resultat. Därför vill utskottet förorda att man även i fråga om asbest väljer detta alternativ. Utskottet vill i anslutning till detta också framhålla det arbete som pågår inom arbetarskyddsstyrelsen med revidering av de s.k. asbestanvisningarna, som jag tidigare nämnt. Ett område som särskilt bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet med anvisningarna är asbestfrågan inom byggnadsindustrin, där såväl arbetstagarsidan som arbetsgivarsidan uttalat sig för att asbest i fri form inte skall få användas på byggarbetsplatser. Utskottet delar denna uppfattning. Även i övrigt framstår en skärpning av anvisningarna som klart motiverad. Den i motionen upptagna frågan om hygieniska gränsvärden har arbetsmiljöutredningen att beakta, enligt vad utskottet framhåller. Inte heller det motionskravet bör därför föranleda någon åtgärd. I den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen förordas förbudslagstiftning med dispens. Ett bifall till reservationen skulle onekligen föra frågan ett steg tillbaka, eftersom lagstiftningsarbetet tar tid. Arbetet med nya anvisningar är strax färdigt. Enligt utskottets uppfattning åstadkom mes genom dem ett snabbare anpassande till dagsläget än genom en lagstiftning. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag upprepar gärna vad jag sade förut att det är en grundlig utredning som utskottet har gjort. Utskottet refererar ju också de bestämmelser som finns om damm på arbetsplatser och om åtgärder mot asbestdamm. Men alla vet utom möjligtvis herr Johnsson i Blentarp att dessa bestämmelser inte följs.

Jag har också hört att här i riksdagshuset har man använt asbest i stor mängd för isoleringsarbeten och att många som arbetade här utsattes för dammet. Det händer också att bestämmelserna följs på själva arbetsplatsen men att man inte har möjlighet att göra det när man exempelvis går och äter frukost eller lunch — man har dammiga kläder, och det är kanske en helt vanvettig dammkoncentration i lunchrummet. För övrigt existerar inget hygieniskt riktvärde. Det enda säkra är att det inte bör finnas något asbestdamm alls i luften. Sedan jag väckte motionen har det publicerats en undersökning rörande pleuraförtjockningar bland varvspersonal i Göteborg. Det är Christer Bernhardt, dispensärläkare i Göteborg, som har röntgat sammanlagt 13 769 personer vid stadens fyra varv: Eriksberg, Götaverken, Lindholmens varv och Arendalsvarvet. Han hade uppmärksammat den undersökning — jag berättade i korthet om den tidigare — som Mattson och Ringqvist publicerade 1970 om pleura plaques hos asbestexponerade personer.

Det är svårt att veta hur man skall tolka dessa pleuraförtjockningar. En finsk forskare har gjort antagandet att de asbestnålar som kommer ner i de små lungblåsorna rispar på lungsäcksytan och orsakar dessa fläckvisa förtjockningar av lungsäcken. Det är alltså ett antagande, men det är kanske lika bra som andra. Vad man vet är att dessa pleuraförtjockningar, även om de inte är helt specifika, oftast tyder på en asbestexposition. Jag har här Byggnadsarbetaren nr 34 för den 6 december i år, där man behandlar socialutskottets betänkande och dess ståndpunkt att inte gå in för förbudslagstiftning. Man har intervjuat Lennart Eklund, förste byråingenjör på riksförsäkringsverket, som säger — och jag utgår ifrån att det är exakt återgivet: ”Det får inte heller vara så att ett material som innehåller asbest ska kunna ”smygas” in på arbetsplatsen utan att man känner till det. Ovetskapen om att man arbetar med ett farligt ämne är en av riskerna med asbest och asbesthaltiga material. — — En vanlig snickare som sätter upp asbestplattor vet inte om någon fara förrän sjukdomen — eventuellt — visar sig efter kanske 20 år.” ”Eftersom det tar så lång tid innan sjukdomen visar sig räcker det inte med upplysning, man måste gå förbudsvägen”, menar Lennart Eklund. ”En arbetsgivare ska inte ha rätt att tvinga sina anställda att utsätta sig för risken att få asbestoslunga.” Jag är inte någon vän av straff — det känner alla till i den här kammaren — och särskilt inte av hårdare straff. Men det är rätt anmärkningsvärt att en yrkesinspektör, Bengt Springfeldt, påpekar i en tidningsintervju i dag om dessa straff som förekommer vid överträdelser av arbetarskyddslagen, att det stannar vid böter. Och han säger ordagrant: ”Ännu har ingen arbetsgivare i det här landet suttit i fängelse för dåligt arbetarskydd. De låga bötesstraff som nu döms ut gör att Nr 139 arbetsgivare kan tjäna på att betala böter i stället för att kosta på de 12 december 1972 = kräver. HN d R 3 — Tyvärr är det så, herr Johnsson i Blentarp, att bestämmelserna nu är Förbud mot an E för svaga — det säger utskottet men även med de bestämmelser som vändning av asbest finns förekommer det hela tiden överträdelser. Och det gäller här ett farligt material — det vidhåller jag.
Fru talman! Vi är från utskottets sida väl medvetna om de problem som uppstår på en byggarbetsplats när det gäller att kontrollera efterlevnaden av de anvisningar som finns. Men förhållandena blir inte bättre om man har en förbudslagstiftning med dispenser. Utskottet har stannat för att det bästa sättet är skärpta anvisningar. Utskottet har också i betänkandet understrukit vikten av skärpt kontroll. Jag tror att herr Takman inser lika bra som jag att det inte är lätt att komma till rätta med förhållandena, men att kontrollen och hela övervakningen måste skärpas framgår av utskottsbetänkandet.
Fru talman! Jag är övertygad om att det blir en skärpt kontroll först om man får förbud och kan ge dispens, så att man har kontroll hela tiden över användningen av asbest och material som asbest ingår i.

Fru talman! Socialutskottets betänkande nr 44 behandlar två motioner från moderata samlingspartiet. Dessa två motioner innehåller sammanlagt tre yrkanden. I fråga om två av dessa yrkanden har utskottet blivit enhälligt — där finns alltså inte någon reservation. Det gäller först och främst motionen 337 av herr Ringaby rörande socialhjälp till utlänningar som vistas i Sverige som turister. Utskottet har inhämtat att viss utredning pågår om hur de frågorna skall hanteras. Remissinstanserna och även utskottet har observerat att det finns Svagheter i handläggningen av sådana ärenden, och vi väntar på utredning och bättring. Möjligen skulle man vilja tillägga att när remissinstanser och även utskottet trycker på frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun som särskilt väsentlig, så tycker vi kanske att mer intressant än frågan om det är staten eller kommunen som skall betala är frågan vilken stat som skall betala. Det naturliga är faktiskt att utlänningar, människor i främmande land som råkar i svårigheter, i första hand hjälps av sitt eget land och dess representation i det land man gästar. Det får faktiskt gå till så för svenskar som är utomlands. De får ty sig till konsulatet, om de råkar i ekonomiska svårigheter. Vi tycker att det bör vara huvudregeln även för gäster i Sverige. Men vi har inte funnit anledning anmäla någon avvikande mening emot utskottet på den punkten. Detsamma gäller ett av yrkandena i partimotionen 464, som handlar om samordning av olika sociala hjälpformer. Där föreslogs i motionen en utredning för att skapa klarhet om var det brister i samordningen mellan olika hjälpformer. Sedan den motionen skrevs har också en utredning tillsatts och är nu i arbete, låt vara som en enmansutredning i kanslihuset Arbetet är i alla fall i gång. Det vittnar alltså om att inte bara riksdagens socialutskott utan också regeringen har haft samma mening som moderata samlingspartiet, nämligen att detta var frågor som behövde övervägas. Vi har därför inte heller där ställt något särskilt yrkande. Kvar står då en fråga som har kommit att rubriceras ”Beträffande begränsning av socialhjälpen”. Där föreligger en reservation av herr Åkerlind och mig. Fru talman!

Jag sade att det var nästan alla familjer med lägre inkomster som fick del av den förbättringen. Det var inte alla. Och de som undantogs var de allra fattigaste, de med de allra lägsta inkomsterna, dvs. inkomster ner till noll, alltså de familjer som helt eller delvis levde på socialhjälp. Samordningsregeln är nämligen sådan, att när man skall fastställa socialhjälpsbeloppet tar man först i betraktande vilka inkomster av olika slag familjen har, och sedan fyller man upp det beloppet till den gräns som sätts och de normer som gäller i den kommun där familjen råkar bo. När man fastställer de inkomster som skall socialhjälpsnormen är det bara de allmänna barnbidragen som är nas in i eller räknas av från undantagna. De statliga och kommunala bostadstilläggen räknas med. I sådana fall där en familj med ingen eller obetydlig inkomst hade bostadstillägg och fick en förbättring den 1 april gick den förbättringen helt till kommunen. Den familjen fick inget mer än den hade förut, därför att då bara ett något större belopp än tidigare räknades av från den socialhjälpsnorm som gäller. Detta kunde lösas lokalt, om man så ville, genom att göra en motsvarande uppräkning av socialhjälpsnormerna. Jag vill inte säga inte gjorts någonstans, men jag har inte lyckats hitta någon ort där man den 1 april verkligen räknade upp socialhjälpsnormerna så att dessa de fattigaste av alla familjer också fick del av den förbättring som vi här i riksdagen hade avsett för alla barnfamiljer med låga inkomster. Detta, fru talman, är ett sätt att exemplifiera syftet bakom moderata samlingspartiets partimotion i denna fråga i år och den reservation som herr Äkerlind och jag står för. Vi vill med den liksom vända på samordningsproceduren. Vi tycker att det sedan 1969 finns ett hyggligt fungerande system när det gäller att ta hänsyn till de ekonomiska påfrestningar som barnfamiljerna drabbas av genom höga bostadskostnader och/eller stort barnantal. Den metoden, som fungerar bra, borde tillämpas även för de barnfamiljer som är hänvisade till att helt eller delvis, för längre eller kortare tid leva på socialhjälp. Socialhjälpen bör med andra ord ligga i botten som den inkomst mot vilken man inkomstprövar bostadstilläggen. Den bör jämställas med annan inkomst ler hur stort bostadstillägget skall vara. Som en konsekvens krävs att man sätter ett tak för sammanläggningen av delposter till en totalsumma av socialhjälp för en och samma familj. Det taket, har vi antytt, kunde reduktionen av bostadstil mpligen läggas vid den årsinkomst, där gen för barnfamilj börjar för närvarande, vid 25 000-27 000 kronor om året. Upp till den inkomsten skulle man kunna lämna vanlig socialhjälp.

Jag är helt medveten om att detta gäller få fall och att de inte är något nämnvärt ekonomiskt problem för vare sig stat eller kommun. Men de har en viss betydelse för färdssystemet vid gott rykte — det är den att hålla det sociala vä synpunkten vi har tagit fasta på.

För att kunna genomföra detta är det nödvändigt att fastställa ett tak för hur stort belopp som skall kunna utgå till en och samma bidragsmottagare, alltså en gräns för hur långt sammanläggningen av delbelopp skall kunna gå. Det är en relativt komplicerad sak, bl.a. därigenom att en ändring av det slag vi förordar något påverkar kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, låt vara inte särskilt mycket. Därför krävs det en undersökning av hur metoden skall utformas, och därför har vi nöjt oss med att föreslå riksdagen att hemställa hos Kungl. Maj:t om utredning och förslag i denna riktning. Jag vill till sist, fru talman, tillägga att när det från vissa håll — bl.a. Nr 139 från utskottsmajoriteten — har antagits att en sådan regel som den jag här Tisdagen den skisserat skulle frånta kommunerna rätten att för särskilda ändamål ge 12 december 1972 frivillig socialhjälp enligt socialhjälpslagens 13 §, är det fel.

Den rätten påverkas icke av en takläggning och en samordning av det slag vi har förordat — det är viktigt att understryka detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen till socialutskottets betänkande nr 44:
Fru talman! Som herr Carlshamre sade är det motioner från moderata samlingspartiet som föranlett detta betänkande. Herr Carlshamre har redovisat att utskottet är enigt i fråga om herr Ringabys motion och första delen av moderata samlingspartiets partimotion om socialhjälpen. I det fallet har jag ingen anledning att ta upp någon diskussion. Det pågår utredningar kring dessa frågor, och de är alltså under arbete. Vad beträffar herr Carlshamres mera tekniska resonemang vill jag ingalunda bestrida att det ligger åtskilligt i vad han har sagt. Å andra sidan har utskottet inte velat tillstyrka det förslaget. Vi har nämligen den uppfattningen att vad motionärerna tänkt sig inte överensstämmer med vad som föreslås i reservationen och som jag nästan vill beteckna som en reträtt. Utskottet understryker att det är värdefullt att den hjälp som kan ges genom det frivilliga socialbidraget, som är en bra komplettering till den obligatoriska hjälpen, sätts in snabbt. Vi understryker också att kommu nerna måste anpassa den hjälpen efter de enskilda fallen. Vi vill inte vara med om att ingripa i kommunernas självbestämmanderätt. Herr Carls hamre kan naturligtvis säga att det inte är avsikten med reservationsförslaget. Men faktum är — och den saken kom herr Carlshamre in på i slutet av sitt anförande — att det här blir fråga om en ny fördelning av vissa utgifter mellan stat och kommun. Eftersom det pågår en utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun är det rimligt att man inväntar resultatet av den utredningen innan man företar någon ändring i det här fallet. Herr Carlshamre sade att de fattigaste inte fick del av standardhöjningen för barnfamiljerna från den 1 april i år. I själva verket var det ju så att alla barnfamiljer med låga inkomster fick sina bidrag höjda. Om kommunerna passade på att ta en del av denna höjning är det i och för sig äger att han inte kunnat finna att en beklagligt. Men när herr Carlshamre s enda kommun lät barnfamiljerna behålla hela höjningen av bostadsbidra get, undrar jag hur mycket han egentligen har sökt för att få en bild av verkligheten Fru talman! Jag skall kort och gott be att få yrka bifall till utskottets

Herr talman! Liksom föregående år har vi också i år i riksdagens slutskede fått en debatt föranledd av behovet av att sätta in åtgärder mot den svaga konjunkturen och den ihållande höga arbetslösheten. Finansutskottet behandlar denna fråga i sitt betänkande nr 40. Också i år finns det anledning notera regeringens senkomna förslag till åtgärder. Jag skall emellertid inte orda mer härom. Vi börjar ju bli vana vid den tågordningen. Däremot är det motiverat att litet utförligare knyta an till den debatt som fördes för ett år sedan och till den finansdebatt som vi hade i vårriksdagens slutskede. Med en påtaglig tvärsäkerhet fastslog då såväl utskottets herr ordförande som finansministern, att de av regeringen föreslagna åtgärderna var både till art och omfång exakt vad som behövdes och vad konjunkturen tålde. Oppositionens förslag var onödiga, ja, t.o.m. oansvariga.

Men nog bör väl ändå utskottets herr ordförande i dag kunna erkänna att vi nu skulle haft ett betydligt bättre läge om oppositionen hade fått sin vilja igenom den gången. Konjunkturuppsvinget har sålunda låtit vänta på sig. Förra hösten sa finansministern, att han skymtade högkonjunkturen bakom hörnet. I vårens kompletteringsproposition var tidpunkten angiven till tredje kvartalet 1972, som nu också är passerat. Någon exakt tidpunkt har jag därefter inte hört angiven men någon förbättring har vi inte sett ännu. Möjligen var det en skugga efter den föregående högkonjunkturen som förvillade finansministern. Utskottet inleder sin skrivning med en bedömning av konjunkturutsikterna för 1973. Man spårar här tre positiva element, nämligen en tillfredsställande exporttillväxt, ökad privat konsumtion och en positiv lagerutveckling. Jag delar naturligtvis regeringens och utskottets förhoppning att sådana ljumma och varma konjunkturvindar skall svepa över landet. Men jag tror det är alltför optimistiskt att i nuvarande läge behandla den svenska ekonomin som om den bara vore utsatt för en vanlig höstsnuva. Vi har från centerns sida sagt — och det utvecklas också i den trepartireservafion som fogats vid utskottsbetänkandet — att det även behövs en ekonomisk klimatförändring inom landet för att få tillräcklig stimulans för näringsliv och sysselsättning. Arbetslösheten har varje månad under 1972 legat högre än motsvarande tid 1971. Inte heller det totala antalet sysselsatta ligger högre 1972 än 1971, trots att bl.a. arbetstidsförkortningen — i varje fall inom den offentliga sektorn — borde givit plats, och sannolikt också har gjort det, för fler anställda. Sysselsättningen inom industrin ligger nu 5—6 procent lägre än i mitten av 1970. Det motsvarar i runt tal 50 000 arbetstillfällen, och prognosen för denna sektor pekar ytterligare nedåt. Den här beskrivna utvecklingen inom industrin och inom den varuproducerande sektorn över huvud taget är mycket allvarlig. För det är ju bl.a. den delen av vårt näringsliv som svarar för huvuddelen av exportinkomsterna. Det borde vara skäl nog till en grundlig omprövning av den politik som förts. Åtskilliga gånger under årens lopp har från centerns sida påtalats regeringens bristande intresse för företagsamheten i det här landet, framför allt för den mindre och medelstora. Ganska ofta har vi under senare åren mötts av rubriker om varsel, friställningar och företagsnedläggningar. I vissa fall, åtminstone när det gällt personalinskränkningar av större omfattning, har det föranlett brandkårsutryckningar från statsmakternas sida. Det är naturligtvis i och för sig tacknämligt. Men vad som inte fått några rubriker och som tydligen undgått regeringens uppmärksamhet är den tysta nedläggningen: anställningsstopp och, värst av allt, den uteblivna nyetableringen. Den här utvecklingen har varit starkt påtaglig under nästan hela 1960-talet. Den har skett med regeringens tysta — ibland också uttalade — gillande. Den har fram till nu kunnat ske utan allvarligare följder för sysselsättningen därför att den offentliga sektorn under tiden sugit upp inte bara friställd arbetskraft utan också arbetskraftstillväxten. Utbildningsexplosionen under 1960-talet och ungdomarnas senare inträde på arbetsmarknaden har naturligtvis också haft sin betydelse i sammanhanget. Det är märkligt att man i vårt i övrigt genomplanerade samhälle inte varit mera uppmärksam på denna utveckling inom näringsliv och samhälle. Den ekonomiska politiken har alltså inte förts så att den varuproducerande sektorn fått behålla den relativa andel i förhållande till Övriga sektorer, som är nödvändig för god balans och ett ekonomiskt framåtskridande. I stället har man låtit utvecklingen skena i väg tills man lerande åtgärder plötsligt finner att det hela är ohållbart. När man kommit dit slår Sträng plötsligt till skattebromsarna, åtminstone för den kommunala sidan. Det leder i sin tur till anställningsstopp. Skatteuppgörelsen är en tacknämlig åtgärd i och för sig men dåligt rimmande med den utgiftsexpansion som statsmakterna tidigare tvingat kommunerna till. Samtidigt ropar man på investeringar från det näringsliv som undan för undan fått vika för offentlig sektor och annan serviceverksamhet. Man improviserar då hastigt med generösa investeringsstimulanser, främst på maskinsidan och nu senast också på byggsidan. Men hittills har ju i varje fall resultatet inte blivit vad man förväntat att det skulle bli. Inte sällan kan man då och då iaktta en förvånad uppsyn från ledande socialdemokratiskt håll över att investeringarna inte ökar i takt med iga, att det är kanske inte så finansdepartementets prognoser. Låt mig underligt. Har man under en längre tid fört en politik som dämpat intresset för att satsa på näringslivet, i varje fall inom den mindre företagssektorn, och som gör att den yngre generationen ser betydligt bättre framtidsmöjligheter på andra områden, är det väl inte så märkvärdigt om inte åtgärderna får tillräckligt gensvar. Man skall också komma ihåg att skador av det här slaget är ytterst svårreparabla Det torde väl vidare stå klart att frågan om investering eller icke investering inte enbart är beroende av tillfälliga skattemässiga fördelar Jag säger detta bl.a. med tanke på det extra investeringsavdrag som nu föreslagits. Naturligtvis förekommer sådana investeringar i viss utsträckning, men sannolikt gäller detta i första hand — bortsett från företag med god lönsamhet, som i och för sig inte behövde denna skattelindring — på områden där man kallt räknar med att maskinen skall ersätta en genom löneskatt fördyrad mänsklig arbetsinsats. Detta kan ju rimligen inte i nuvarande finansoch arbetsmarknadspolitiska läge vara av någon större angelägenhetsgrad från samhällets synpunkt. För undvikande av missförstånd vill jag säga att jag inte på något sätt vill förringa investeringsavdragets betydelse det gäller såväl maskiner som byggnader — såsom injektion i näringslivet. Om inte annat kan man med sådana åtgärder få företagen att tidigarelägga en del av sina å för byggnader förra året, men det investeringar. Vi föreslog avdrag ock: hörde den gången till överbuden. Vi noterar naturligtvis därför med tacksamhet att detta förslag nu kommit med i propositionen. Vad jag med detta vill ha sagt är att åtgärder av det här slaget aldrig slutgiltigt kan vara avgörande för ett investeringsbeslut. I varje fall är sådana åtgärder inte avgörande när det gäller offensiva och utvecklande investeringar i nya projekt och anläggningar. Avgörande här är projektets lönsamhet på sikt, liksom naturligtvis utformningen av den allmänna näringspolitiken i landet. Vi har från centerns sida också sagt att investeringsavdraget borde kombineras med någon form av investeringsbidrag. Många företag har inte utrymme för avdraget på grund av bristande lönsamhet. Framför allt för nyetablerade företag skulle ett bidrag vara betydelsefullt. Det skulle också göra förslaget mer rättvist mellan företag med olika lönsamhetsgrad. I det läge där vi nu befinner oss med rekordhög arbetslöshet är det helt naturligt en förstahandsåtgärd att via arbetsmarknadsorganen skaffa jobb till de människor som blivit friställda eller inte ännu kommit in på arbetsmarknaden. Det råder i princip inga delade meningar på den punkten. Det måste vara en solidaritetssak att inte vissa grupper eller individer skall bära följderna av en felaktig politik eller strukturella förändringar. Från dessa utgångspunkter har vi i centern liksom föregående år sagt ja till de arbetsmarknadspolitiska insatser som regeringen föreslagit. Beträffande åtgärdernas inriktning har vi föreslagit vissa ändringar, något som framgår av de olika reservationerna till utskottsbetänkandet, men dessa ändringar är ur sysselsättningssynpunkt neutrala och närmast föranledda av en annan syn på objektens angelägenhetsgrad. Men vi vill från centerns sida liksom i fjol — i år med ännu större skärpa — framhålla att åtgärder av denna omfattning och detta slag måste betraktas som extraordinära. Politikens inriktning och målsättning måste vara att inom näringslivet, inom servicesektorn och inom den offentliga sektorn ge människorna en meningsfull sy långt nu detta är möjligt. Att det i ett starkt föränderligt samhälle inte är möjligt att klara sig utan sådana åtgärder är jag den förste att erkänna, men detta är inget skäl för att inte i större utsträckning än i den hittills förda regeringspolitiken hålla fast vid att det i första hand gäller att bedriva en ekonomisk politik som förebygger friställningar och arbetslöshet. Arbetsgivaravgiften har spelat en väsentlig roll i den konjunkturpolitiska debatten. Föregående höst krävde de tre oppositionspartierna att den då utgående arbetsgivaravgiften tills vidare skulle tas bort. Argumentationen mot det kravet då, framför allt från finansministern, var att denna avgift låg som en klar förutsättning när arbetsmarknadsparterna förde sina avtalsförhandlingar om det nuvarande treåriga löneavtalet, och att ett borttagande av avgiften skulle ha förändrat förutsättningarna under vilka detta avtal gjorts upp. Jag ger herr Sträng rätt så till vida att här kunde den ena parten — i detta fall naturligtvis arbetstagarna — känt sig i någon mån lurade om man vid det tillfället tagit bort en pålaga som fanns när avtalet gjordes upp. Men konsekvens och logik borde då också ha bjudit finansministern, regeringen och utskottsmajoriteten att inte heller höja löneskatten under pågående avtalsperiod. Jag ser inte ett spår av logik vare sig i regeringens argumentation eller handlande. För min del utesluter jag inte löneskatten som ett framtida konjunkturpolitiskt instrument. Men då skall den naturligtvis användas i omvänd ordning mot vad den socialdemokratisk-kommunistiska riksdagsmajoriteten nu genomdrivit. Då skall den givetvis vara konjunkturanpassad. Herr Sträng ser tydligen löneskatten som sin tredje och sista stora flödande skattekälla. Han nöjer sig inte längre med skatt på inkomsterna vid källan. Han vill nu också ta skatt före källan, förutom skatten på utgifter — alltså momsen. Löneskatten som sådan, oavsett om man ser den som ett konjunktur Politiskt instrument eller som en statsfinansiell skattekälla, slår emellertid ojämt och orättvist mellan arbetsintensiva och kapitalintensiva företag. Enbart den omständigheten bör föranleda en försiktighet beträffande lerande åtgärder En alldeles orimlig kombination i detta konjunkturläge är naturligtvis å ena sidan en höjd löneskatt, med fördyring av arbetskraften, och å andra sidan ett förhöjt investeringsavdrag för anskaffning av maskiner, som naturligtvis sparar arbetskraft. Jag skulle gärna vilja höra finansutskottets ordförandes — och varför inte finansministerns — bedömning av denna kombinationseffekts inverkan på syssels: Som en uppföljning av i det avseendet likalydande motioner har de tre ättningen i nuvarande läge oppositionspartierna reservationsledes begärt, att den av riksdagen beslutade förhöjningen av löneskatten inte skall träda i kraft. Vi bedömer detta som en nödvändig stimulans för nä Därest riksdagen beslutar att höja löneskatten yrkar vi avslag på höjningen av investeringsavdraget till 30 procent ävensom en begränsning av tiden för det lägre avdraget till den 31 mars 1973. Vi förordar således en oförändrad löneskatt framför ett förhöjt investeringsavdrag med tanke på att det nu i första hand gäller att säkra sysselsättningen Jag har redan tidigare sagt att jag hoppas att de positiva faktorer beträffande konjunkturutsikterna som framhålles i propositionen också blir verklighet. Beträffande exporten hör vi glädjande nog fler och fler optimistiska rapporter. Beträffande ökningen av den privata konsumtionen lär väl sannolikheten inte vara lika stor. Det finns som bekant siare också åt det andra hållet. Bedömningen av de enskilda människornas reaktion är alltid svår att göra. Visserligen får människorna nästa år litet mer pengar i sina lönekuvert, men dessa äts i inte ringa grad upp av avgiftshöjningar för exempelvis kommunal service som kommunerna tvingats göra sedan finansministern lagt på skattelocket. Det finns därtill också andra konsumtionsalternativ än de som bjuds på den svenska marknaden, exempelvis resor och utlandsturismen. Hur det skall gå med industriinvesteringarna är därtill ocks bedöma. Mycket talar för att de investeringar som kommer till stånd inte är av den offensiva art, att de leder till ökade sysselsättningstillfällen fortsättningsvis inom denna sektor. En ytterligare subventionering av maskinanskaffningen bidrar naturligtvis till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Det är bra på sikt, men sannolikheten talar för att arbetstillfällena snarare blir färre. Miljöinvesteringarna i och för sig också mycket angelägna — skapar ingen ökad sysselsättning. De verkligt offensiva och sysselsättningsskapande investeringarna har förmodligen inte den omfattning som skulle varit önskvärd. Det är inte minst mot denna bakgrund som reservanterna kräver ett upphävande av beslutet om höjd löneskatt fr.o.m. 1973. Jag är medveten om att res bli beskyllda för överbud. Vi gör emellertid den bedömningen att det rvanterna även i denna debatt kommer att med den långt utdragna sysselsättningskrisen och med den fortsatta stagnationen beträffande såväl investeringar som konsumtion är nödvändigt med den ytterligare stimulans som trepartireservationen syftar till att åstadkomma. Den uppmärksamme kan också notera att den ökning av budgetunderskottet som förutses i första hand uppkommer genom att skatteinkomsterna sinar. Det beror naturligtvis i sin tur på att så många människor nu går utan arbete och inkomst. Fler människor i arbete skulle ge ökade de enskilda människorna, kommunerna och Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till samtliga vid utskottsbetänkandet fogade reservationer där centerns utskottsrepresentanter återfinns.

Herr talman! Omdömet om den ekonomiska politik som under de senaste åren har förts i vårt land måste bli starkt kritiskt. På sitt sätt kan det vara meningslöst att diskutera vem som har haft fel eller rätt när det gällt att bedöma vilka åtgärder som borde ha satts in vid olika tidpunkter och i olika situationer. Trots konstruktiva förslag från oppositionen har regeringen fört en ekonomisk politik efter sin egen uppfattning, och då får den finna sig i att vi lägger det yttersta ansvaret för det nu rådande läget på den sittande regeringen och främst då på statsoch finansminist 1971 var ett dåligt år, det vet vi av säker statistik. 1972 ser ut att bli lika dystert. Den ena ekonomiska rapporten efter den andra konstaterar bl;a.s Vi har en rekordhög arbetslöshet. Den ekonomiska tillväxten blir också detta år låg. Trots stimulansåtgärder är investeringsnivån för låg. Den privata standardökningen har nästan helt uteblivit eller t.o.m. sjunkit i vissa fall. Den privata konsumtionen har varit och är fortfarande låg. Lönsamhetsutvecklingen i våra företag — i första hand de mindre och medelstora — är dålig. Priserna stiger oroväckande trots lågkonjunkturen. Verkningarna av tidigare felaktig kreditpolitik har ett dämpande inflytande nu. Kommunerna har tvingats skära ned sin aktivitet, till stort förfång för bl.a. byggnadssektorn. På punkt efter punkt måste betyget bli underkänt. Totalt sett har regeringen misslyckats med sin ekonomiska politik. Vad har då regeringen kommit med i detta läge? Redan när riksdagen började sitt arbete på hösten var läget i fråga om Sysselsättningen alltjämt så bekymmersamt att vi hade förväntat oss förslag från regeringen för snabb behandling och verkställighet. Tyvärr hade regeringen inga omedelbara fö lag till åtgärder. Därför väcktes från Oppositionen flera motioner under åberopande av 55 § riksdagsordningen. I dessa redovisades bedömningar och förslag till åtgärder. Först den 7 november kom regeringens proposition, som var dagtecknad den 20 oktober. Detta innebar en försening i behandlingen om cirka tre veckor och har dessutom åstadkommit att utskottsbehandlingen måst ske under stark tidspress. Detta sistnämnda förhållande kan i detta sammanhang förtjäna ett särskilt påpekande. Jag har inledningsvis i én rad punkter redovisat oroväckande förhållanden. Det skulle finnas anledning att mera ingående beröra dessa olika Punkter. Av tidsskäl skall jag inskränka mig till att behandla några få av dem: investeringsutvecklingen, lönsamheten för de mindre och medelsto ra företagen samt kreditproblematiken.

Vi har också redovisat vår uppfattning om orsakerna till den otillräckliga investeringsbenägenheten Tidvis har man i den allmänna debatten uttryckt förvåning över att företagen, trots vissa stimulansåtgärder, inte tycks reagera i önskvärd riktning. Det torde främst bero på att investeringsbeslut baseras på förvä ttningsmöjligheter, priser, löner och kostnader — kort sagt på förväntad lönsamhet. Om avkastningen på en utbyggnad av kapaci teten inte ger mer än eller ens når upp till vanlig bankränta, så hjälper det inte mycket att pengar finns tillgängli Att lönsamheten i våra företag, särskilt de mindre och medelstora, nått en otillfredsställande låg nivå är ett faktum. Ett högt kostnadsläge i förening med den besvärande konjunkturen har gjort det svårt att genom självfinansiering satsa på framtiden. Visserligen går det lättare att låna till investeringar nu än tidigare, men lånen skall betalas och det förutsätter lönsamma företag. Skattelättnader kan verka stimulerande, men det kan vara befogat att i detta sammanhang erinra om att många företagare saknar den känsla av förtroende för sin verksamhet som tidigare varit naturlig. Att detta förhållande innebär en realitet framgår kanske tydligt också av ett uttalande i konjunkturinstitutets höstrapport, där det talas Kreditproblematiken, slutligen, är för många mindre och medelstora företag en väsentlig angelägenhet. Visserligen borde den inte just nu vara besvärande, men erfarenheterna från tidigare åtstramningsperioder ger anledning till eftertanke. Man vill inte på nytt uppleva tider av sådana bekymmer, och då finns det en fullt förståelig benägenhet att hellre vårda sin likviditet än satsa på investeringar, som kan bli osäkra.

En ökad prisstabilitet skulle bidra till en utjämning av dessa skillnader Sysselsättningsläget har vi ganska ingående redovisat i reservationen 1. Det kommer också att behandlas av herr Helén och jag kan därför nöja mig med att konstatera att det fortfarande inger stor oro, i synnerhet som problemet nu berör nya grupper av medborgare Konjunkturutsikterna för den närmaste framtiden präglas av osäker het. Det finns enligt vår bedömning anledning tro att uppgången den allra närmaste framtiden blir svagare än vad finansministern tycks förmoda Mycket tyder på att en ganska klar och relativt snabb uppgång kan förväntas i USA och en långsam uppgång i Västeuropa. Detta kan få återverkningar i form av goda utsikter för vår exportindustri, som härigenom kan bli av stor betydelse för den kommande utvecklingen. Den privata konsumtionen kommer av allt att döma att för 1972 öka mindre än vad finansministern räknat med. Mycket tyder på att ökningen blir mindre än 3 procent. Sparbenägenheten fortsätter av allt att döma att vara hög. Detta tyder på att många känner osäkerhet inför framtiden. Oron för en omfattande friställning bland tjänstemän kan vara en av orsakerna. Det bör finnas goda utrymmen för expansion på investeringssidan, särskilt för sådana investeringar som bygger ut näringslivets kapacitet. Det behövs också om sysselsättningen skall öka. Vår bedömning är alltså att man kan hysa farhågor för att uppgången i konjunkturerna nu blir svagare och kommer senare än vad finansministern tycks tro. Härav följer att det finns utrymme för en fortsatt expansion genom bl.a. sådana stimulansåtgärder som föreslås i våra motioner och reservationer. Riskerna för överhettningstendenser förefaller också denna gång vara mindre, då bostadsbyggandet och den offentliga sektorn i övrigt nu inte är expansiva. Industriinvesteringarna bör därför kunna få utvecklas mera lugnt denna gång. Bland de åtgärder vi föreslagit är upphävande av beslutet om höjning av arbetsgivaravgiften av central betydelse. Det måste enligt vår mening vara direkt felaktigt att i nu rådande läge genomföra den beslutade höjningen. Vi har i våra reservationer fäst så stor vikt vid ett upphävande av fördubblingen av löneskatten att vi förordat ett mindre långtgående investeringsavdrag för maskiner och inventarier än vad regeringen föreslår, om en fördubbling av löneskatten kan bortfalla. Skulle vårt förslag beträffande löneskatten inte bifallas, är vi beredda att ansluta oss till regeringens förslag om förlängt och förhöjt investeringsavdrag. Hur orimligt det måste te sig att nu stå fast vid det tidigare fattade beslutet om fördubbling av löneskatten framgår väl med all tydlighet om man bedömer vissa yttranden som fälldes från socialdemokratiskt håll då beslutet kom till. Det bör vara tillräckligt att påminna om herr Brandts uttalanden i debatten den 30 maj i år.

Bland de folkpartiförslag som återfinns i våra reservationer vill jag också nämna stabiliseringskonferenser, särskilda åtgärder mot ungdomsar betslösheten, investeringsavdrag vid fastighetsreparationer, anslag för drift av vägar av olika slag och inventering av projekt för omedelbar igångsättning. Allt detta har vi redovisat både i motioner och i reservationen. Herr talman! Jag har i det föregående berört frågan om vad som kan rymmas inom begreppet ”företagsklimat” och dess betydelse i nu rådande läge. Tillåt mig att använda en bild genom att citera en känd sångtext: ”Vem kan segla förutan vind, vem kan ro utan åror?” ”Vinden” är det allmänna företagsklimatet. Det är inte bra just nu. Men har jag fel då jag tror att det finns tecken som tyder på att en vilja att förbättra det kan skönja nödvändiga ekonomiska tillväxten, så verkade det nästan som om han s? När finansministern senast talade om den läste innantill i folkpartiets nya program: kapitlet Socialliberal ramhushållning. Folkpartiet har här ett dubbelt grepp: att föra en tillväxtbefrämjande ekonomisk politik och samtidigt ställa krav på företagen för en miljö med inflytande och krav på att tillväxten skall vara socialt styrd. Den socialliberala vinden är god förlig vind. Åror behöver man ta till när det råder stiltje. Det är de generella stimulansåtgärderna i förening med kurskorrigerande årtag. En paddel är en ensidig drivkraft. Med en sådan kan det gå snett. Låt oss räkna med en god vind i seglen för våra företag. Och om det blir stiltje, så låt oss använda åror: det är generella och selektiva åtgärder i lämplig samverkan Jag ger regeringen det erkännandet att de samlade förslagen i propositionen innebär högst betydande satsningar, som vi i allt väsentligt ansluter oss till. Men vi anser att våra förslag behövs dessutom, även om vi iakttagit en viss begränsning och framför allt begär ett upphävande av den beslutade fördubblingen av löneskatten. Jag vill i övrigt hänvisa till vad vi anfört i våra reservationer och yrkar bifall till alla de reservationer där mitt namn ingår. I utskottsbetänkandet redovisas även några särskilda yttranden, och jag hänvisar till dem. Tillåt mig att sä ga ett par ord beträffande det särskilda yttrandet nr 3 vid punkten 15 som avser byggnadsarbeten vid universiteten m.m. Det gäller nybyggnad av lokaler för lärarhögskolan i Umeå. Jag vill uttala den förhoppningen att de överväganden som skall göras inom utbildningsdepartementet beträffande dimensioneringen av lärarutbildningen kommer att företas så snabbt att en redovisning kan lämnas tidigt i början av nästa år. Lärarhögskolans behov av nya lokaler är klart dokumenterat, och sysselsättningsläget i Umeåregionen inger allvarliga betänkligheter, varför en snabb igångsättning av byggnationen är betydelsefull, om övervägandena undanröjer de betänkligheter som nu synes vara enda hindret.

Herr talman! Det har funnits en viss regelbundenhet i den beklagliga förvirring som har kommit att prägla sysselsättningspolitiken under de senaste åren.

Ofta kan vi förklara sysselsättningssvängningarna i vårt land med utgångspunkt i vad som har hänt med den internationella ekonomiska utvecklingen. Men det mest anmärknings värda med de senaste årens konjunkturrörelse är att nedgången i Sverige har varit ”made in Sweden”. Och det blir ju i detta fall ett dåligt betyg åt tillverkaren, dvs. åt regeringen som har haft ansvaret. Om nedgången i andra länder hade varit lika kraftig som i Sverige, så hade det inte gått att sälja på långa vägar så mycket till omvärlden som vi nu faktiskt har gjort. Och när man vet hur betydelsefull exporten är för sysselsättningen i vårt land kan ju var och en sätta sig in i vad det hade inneburit i förlust av arbetstillfällen i landet. Om man tänker sig att andra länder hade haft en lika svag utveckling som vi här i Sverige, då hade det inneburit att exporten nu hade varit ungefär 10 procent lägre än den faktiskt blivit. Och översätter man det i antalet arbetstillfällen kommer man ungefär fram till att det betyder 50 000 arbetstillfällen. Om alltså andra länder hade skött sin ekonomiska politik på samma svaga sätt som vi har gjort här i Sverige, så hade vår export varit betydligt lägre än den har blivit, och det hade som sagt betytt ett bortfall av sysselsättningstillfällen på ungefär 50 000. Det anmärkningsvärda är att regeringen försöker skylla ifrån sig. Nå, det kanske inte är så anmärkningsvärt; det ligger väl i den mänskliga naturen att göra så ibland. Regeringen har t.ex. sagt att svårigheterna här i landet beror på att omvärlden inte har haft någon riktig fart på konjunkturutvecklingen. Men som jag nyss sagt har förhållandet i stället varit det omvända. Regeringen har också försökt göra gällande att företagen på ett brutalt sätt har stött ut arbetskraft och visat likgiltighet för särskilt äldre och yngre på arbetsmarknaden.

Det har från olika håll påpekats att detta är en synnerligen tvivelaktig sanning, men även om det skulle förhålla sig på det sättet är det ändå en svag ursäkt, eftersom man är skyldig att försöka driva den ekonomiska politiken så att man skapar arbetstillfällen för alla som vill ha arbete. Och, herr talman, en sådan politik hade varit möjlig att föra. Vi vet ju att det kan vara svårt att klara alla svängningar i sysselsättningen. Det kan vi se av erfarenheterna i andra länder.

Sådana synpunkter framfördes i de reservationer som vi vid motsvarande tidpunkt förra året avgav till det betänkande som då diskuterades, och det finns sådana reservationer också i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Det är min uppfattning att en viktig anledning till att det har blivit så stora svårigheter med den ekonomiska politiken är att man har satsat alldeles för mycket på punktinsatser, dvs. närmast på selektiva stället för att satsa på generella åtgärder. Det intressanta är att regeringen ingalunda tvekar att använda generella åtgärder när det gäller att försvaga näringslivet, t.ex. genom att öka skattesatserna eller att lägga på löneskatter eller annat sådant. Då är det ingen hejd på önskan att använda generella medel. När det sedan gäller att reparera skadorna tar man i stället till punktinsatser. Det har inom regeringen uppstått en övertro på möjligheterna att t.ex. genom AMS och dess punktinsatser komma till rätta med dessa skador. Arbetsmarknadspolitik i olika former fyller en viktig uppgift, men det är fel att tro att AMS-åtgärder kan bli ett framgångsrikt medel mot en allmän konjunkturnedgång. För denna min uppfattning kan jag söka stöd hos vaste Bertil Olsson, åtminstone hos Bertil Olsson som han ty och tänkte för ungefär tio år sedan, då han bidrog med en intressant uppsats i en bok som kom ut i USA. I den uttryckte han sig på följande sätt, om jag får göra min egen, som jag tror rättvisande översättning från ”En politik som ger full sysselsättning är nödvändig om störningar för arbetskraften till följd av den tekniska omvandlingen skall kunna undvikas. Därutöver fordras emellertid en socialt orienterad arbetsmarknadspolitik för att arbetstagare skall kunna anpassa sig.” I detta uttalande kan jag instämma till 100 procent. Vad som har inträffat på senare år är att man har glömt bort att det ä som det fordras en socialt inriktad arbetsmarknadspolitik. Man tänker sig i stället att arbetsmarknadsstyrelsen skall svara för den fulla sysselsättningens politik. Det är, som Bertil Olsson själv säger i detta uttalande, icke en framkomlig . Man har tilldelat AMS en för stor roll, man har gjort AMS till en ersättning för en pådrivande ekonomisk politik i stället för ett komplement. AMS synes för regeringen ha blivit någonting av ett självändamål; ju större AMS har blivit, desto bättre och desto mera energisk har regeringen kunnat annonsera sig vara Allt fler av AMS-arbetena har AMS också kommit att bedriva i egen regi.

Denna utformning av politiken har trasat sönder mera än som hade varit nödvändigt. När AMS håller på att bli vår största arbetsgivare är vi inne på fel väg När AMS på olika ganska slumpmässig inriktning av den ekonomiska verksamheten. AMS t konkurrerar ut andra om arbetskraften, får vi en har blivit en modern, gigantisk arvtant, som kommuner, företag, stiftelser, institutioner och enskilda flörtar med. Bristen på utvärdering av verkningar av hur denna arvtant spritt sina håvor måste vara ett tecken på att regeringen ser ett självändamål i en omfattande sådan verksamhet. Jag upprepar att arbetsmarknadspolitiken är betydelsefull men att den nu har givits en felaktig roll, och man kan som sagt söka stöd för den uppfattningen i vad Bertil Olsson skrev för ett antal år sedan. Selektiv politik — punktinsatser, för att tala klarspråk — behövs till en del, men i den utsträckning som den nu drivs här i Sverige har den kommit att leda till avsevärda nackdelar. Att göra punktinsatser blir administrativt dyrt, och det blir lätt orättvist, genom att man sprider favörer ojämnt. Det snedvrider konkurrensvillkoren; när den ena får bidrag och inte den andra är det många som blir rädda för att nyetablera sig man vet inte vilken dag man går på pumpen på grund av att konkurrenten får mycket bättre arbetsvillkor. Det är verkligen allvarligt, herr finansminister och herr Ekström, att småföretagen kommer i kläm på grund av den här politiken. När man håller på och lappar med selektiv politik hela tiden har man inte tid att ta kontakt med de mängder av småföretag som finns, som sys: land och som är s sätter så oerhört många människor i vårt betydelsefulla för att vi verkligen skall kunna bygga upp ett näringsliv för framtiden. När vi nu står inför en omfattande regionalpolitisk debatt skulle jag också vilja fästa uppmärksamheten på att den selektiva politiken med punktinsatser har bidragit till att det frampressats krav på en långtgående rangordning av olika orter. En rangordning behövs när det gäller offentliga satsningar för att bygga universitet, sjukhus, skolor osv., men en sådan rangordning blir mycket riskabel när också den selektiva ekonomiska politiken skall inriktas efter denna. Jag är övertygad om att kommunalmän, näringslivsrepresentanter och anställda på de s.k. glömda orterna i denna rangordning får mycket svårare arbetsvillkor än om man förde en mer allmän ekonomisk politik. Det sägs nu från regeringshåll att vi behöver riktade åtgärder därför att stödet då kan sättas in där det verkligen behövs. Men denna tanke, herr finansminister och herr Ekström, är inte lika självklart riktig som det först kan tyckas. För att kunna rikta de selektiva åtgärderna mot de områden där de verkligen behövs fordras synnerligen omfattande kunskaper, mer omfattande än jag tror att alla de tjänstemän som sysslar med dessa ting verkligen har. När man styr på mängder av olika ställen finns det också en risk för att de olika besluten liksom upphäver varandra. Jag tror att man här har fått en överstyrning; man har så många spakar att dra i att man inte riktigt vet vad som händer när man drar i dem. Det finns studier som visar att det blivit resultatet på en hel del av de områden där den selektiva politiken främst har iscensatts, t.ex. bostadssidan. Det skulle alltså vara bättre med generella åtgärder. Dessa skulle t.ex. innebära att vi finge lägre skattesatser i Sverige. Jag tror, herr finansminister, att vi inte nog kan varna för riskerna med de oerhört höga skattesatser som vi för närvarande har. Sverige är i färd med att bedriva ett mycket farligt expriment med sina högt uppdrivna skattesatser, som redan visat sig ge lägre skatteinkomster för de gemensamma offentliga ändamål där vi behöver omfattande resurser för att verkligen kunna vidta de åtgärder som krävs i en modern tid. Självfallet kommer konjunkturen förr eller senare att svänga uppåt. Men under den period vi haft dålig sysselsättning och dåliga konjunkturer har stora mänskliga påfrestningar uppstått. Det kommer vi inte ifrån, även om regeringen så småningom kan glädja sig åt att sysselsättningen kommer att stiga. Det har under denna nedgångsperiod varit svåra påfrestningar på människorna, t.ex. på arbetslösa akademiker som haft stora studieskulder och som över huvud taget inte vetat hur de skulle klara sig. Under dessa år har vi dessutom förlorat en hel del inkomster för folkhushållet. Även en mycket försiktig beräkning av hur mycket pengar vi totalt förlorat på den politik som förts under de senaste åren visar att det är fråga om mer än tio miljarder kronor. Vi skall visserligen inte bara tala om pengar, men vi är ändå medvetna om att detta belopp hade kunnat användas för många betydelsefulla ändamål: för att lindra och förbättra och för att ge en bättre utgångspunkt för en fortsatt stark ekonomisk utveckling i vårt land. Jag tror också att vi måste fästa uppmärksamheten på att nedgången i sysselsättningen för Sveriges del icke bara beror på nedgången i konjunkturen, utan orsakerna ligger djupare än så. Politiken har fört oss in i en period av stagnation och långsiktig ekonomisk svaghet. Det tar sig uttryck på olika sätt, till exempel i en lägre tillväxttakt i våra samlade resurser. Det finns även andra intressanta tecken på långsiktiga svagheter. Som visas i kapitalmarknadsutredningens nyligen framlagda förslag, som framför allt gäller frågan om att AP-fonderna skall köpa aktier, har det skett en avsevärd minskning av näringslivets lönsamhet. En del enstaka företag går förvisso bra och skapar rubriker omkring sig i pressen, men det allvarliga är ju hur genomsnittet har förändrats och påverkat sysselsättningen i landet. Detta genomsnitt har sänkts till en sådan nivå att det är ont om projekt som det lönar sig att låna pengar till och satsa på. Även om man på vissa håll försöker få ordet lönsamhet att beteckna något skamligt, är det en enkel sanning, som jag vet att finansministern är starkt medveten om, att det, om vi inte skall ha företag som lever på skattebetalarnas pengar i den ena eller andra formen, fordras att företagen får inkomster och utgifter att gå ihop över en längre period. Därför är detta fenomen allvarligt. Någonting som tål noga att tänka på är att de låt vara sparsamma uppgifter som finns om vilka satsningar som vi i Sverige för närvarande gör på forskning och utveckling visar att det förvånansvärt nog har skett en nedgång i slutet av 1960-talet. Uppgifter för 1971 finns ännu inte tillgängliga, men tecken i skyn tyder på att någon uppgång inte skett ens under de senare åren. Detta är då mätt i antal timmar satsade på forskningsoch utvecklingsarbete i företag och i den akademiska världen. Detta är någonting som man noga bör fundera på. Man kan lä de mycket kloka synpunkter som kommer fram i Landsorganisationens brev till finansministern i samband med att LO framförde det, som jag tycker, inte speciellt kloka förslaget att Nr 140 AP-fonderna skulle köpa aktier. Landsorganisationen säger där: ”Produk Onsdagen den ter på toppen av teknisk utveckling kan säljas med framgång, men sackar 13 december 1972 man efter i denna utveckling blir produkterna snart osäljbara, även om m— — produktionskostnaderna är låga.” Jag är beredd att helt skriva under Konjunkturstimudetta. Därför bör man noga observera den försämring som har skett när lerande åtgärder det gäller utrymmet för att satsa på forskning och utveckling i vårt land. Det är mot denna bakgrund vi moderater under en följd av år framfört förslag om hur man skulle kunna förbättra på detta område och för den delen också förbättra vårt utbildningsväsende, så att det gav bättre kunskaper åt alla som deltar i utbildningen. Regeringen har nu sagt att den så småningom skall lägga fram förslag i denna riktning. Det är någonting jag gärna vill välkomna Herr Kristiansson i Harplinge framhöll att nyetableringen i Sverige dramatiskt har minskat. Vi uppträder i den ekonomiska politiken och den ekonomiska debatten i Sverige som om vi hade ett våldsamt överskott på företagare och företagande och som om företagarna var några figurer som man gott kunde skälla ut, eftersom det fanns så många av dem. Man behövde dem egentligen inte. I verkligheten är det på omvänt sätt. Här har det av olika anledningar blivit ett underskott på företagande som tar sig uttryck — vilket studier från Industriens utredningsinstitut och Umeå universitet visar i en kraftig nedgång av antalet nyetablerade företag. När det gäller det näringspolitiska klimatet i landet vill jag fästa uppmärksamheten på att offentlig statistik visar att de direkta investeringarna i utlandet har ökat starkt, under det att utländska direkta investeringar i Sverige har minskat under de senare åren. Detta leder till att det för närv arande är ett gap på ungefär 500 miljoner kronor. Mer eller mindre betydelsefullt är detta, men det visar ändå att det näringspolitiska klimatet försämrats så här i landet, att vi måste fundera på det underskott på företagande som på grund av den ekonomiska politiken har uppstått. Sådana tecken måste man bli varse i tid för att kunna ge politiken en annan utformning. Det är inte bara fråga om en konjunkturnedgång, utan det är tyvärr en långsiktig försvagning. Det är mot den bakgrunden som vi i våra reservationer nu föreslagit framför allt att löneskatten inte skall fördubblas. Vi har pekat på att man måste skapa förutsättningar för en penningpolitik och ett ränteläge som tillåter investeringar även i en uppgångsfas. Vi tycker att sådana åtgärder är bättre än att med AMS i efterhand fö söka dölja de misslyckanden som har inträffat En sådan politik är överlägsen regeringens alternativ att trassla med investeringsavdrag. Sådana avdrag, herr Ekström, kan ju inte företag som ligger nära gränsen för att knaka ihop använda. Ni talar om den selektiva politikens välsignelser och om att man skall rikta stödet till de områden där det bäst behövs. Jag är övertygad om att mycket stor andel av de investeringar som skall göras fram till hal iftet och som nu får 30 procents avdrag ändå skulle ha gjorts. Jag undrar om ni menar att när man på det viset slänger ut många hundra miljoner, är det ett exempel på att man riktar stödet dit där det bäst behövs. Jag tycker i stället att det är ett utmärkt exempel på att den selektiva politiken mycket väl kan riktas åt ett håll där den inte alls behövs. Däremot skulle det vara alldeles utmärkt att med mera allmänpolitiska åsom att inte öka löneskatten, rikta in stödet där det verkligen åtgärder, behövs, nämligen mot den långa rad av företag som står och vacklar. Vi läser ju i pressen hur antalet konkurser under året kommer att bli högre än det var under föregående år, som ändå var ett rekordår. Det inger mig en aning, att ökningen av löneskatten måste innebära synnerligen stora risker. Sådana investeringsbidrag eller avdrag innebär att man förbilligar kapitalet, och löneskatten innebär att man fördyrar arbetet. Man förändrar därigenom de relativa priserna på ett olyckligt sätt. Det kan inte vara befrämjande för sys: ttningsläget i landet att göra på det viset, men, som har sagts tidigare från denna talarstol, om riksdagen förkastar vårt förslag om att upphäva beslutet om fördubbling av löneskatten, anser vi att investeringsavdragen är bättre än ingenting, varför vi i det läget kommer att rösta för dem. Inom moderata samlingspartiet har vi o läget för närvarande är så allvarligt att man härutöver skulle behöva ge i den uppfattningen att ekonomin en ytterligare skjuts genom att sänka AP-uttaget med tre kvarts procent utöver den kvartsprocent som regeringen har föreslagit att den skall sänkas med. Vi har den uppfattningen att det sker ett överuttag av AP-avgifter, som inte behövs för att trygga fö ringarna. Det är bättre att låta de pengarna användas till investeringar i företagen än att ta in dem till AP-fonden och sedan försöka låna ut dem på olika sätt eller t.ex. använda dem till aktieköp. Jag skulle också vilja påminna om att dessa fonder är till för att vi skall ha en stark ekonomi, som gör att vi verkligen kan trygga pensionerna, men om vi utformar ett fondavgiftssystem så, att drivkraften i näringslivet försvagas till den grad att inte tillräckligt många får lust att satsa och att anstränga sig för att bygga ut, är detta ett allvarligt hot att tro att bara för att mot pensionerna i framtiden. Vi skall inte lura oss dessa pengar ligger i AP-fonderna är pensionen tryggad! Pensionerna kan tryggas endast genom att det i framtiden finns en stark ekonomi, och det är mot den bakgrunden vi anser att man också bör göra någonting åt de mycket höga AP-avgifterna. De förslag vi har framlagt menar vi skulle leda till bättre sysselsättning i nuläget. De skulle också lägga grunden för en bättre ekonomisk utveckling framöver och på det viset ge större resurser och möjligheter att ta oss ur det reformstopp som vi nu har hamnat i. Lägre skattesatser tror vi också skulle kunna nås. Ger man näringslivet möjlighet till utbyggnader, herr Ekström, blir det också möjligt att klara kostnadsstegringar som inträffar utan att skicka allt detta vidare i form av prishöjningar. Därför är våra förslag också ägnade att åstadkomma rimligare förutsättningar för prisstabilitet. Det enda frågetecken jag tycker man kan sätta vid den uppläggning vi har valt är att det här kan finnas en motsättning mellan å ena sidan viljan att göra näringslivet lönsamt och å andra sidan önskemålet om en jämn inkomstoch förmögenhetsfördelning. Det är ingen tvekan om att där finns en motsättning. Jag menar dock att socialdemokraterna hamnat på fel väg när de försöker lösa denna motsättning. Om man försöker lösa den genom att göra så att näringslivet inte har rimliga möjligheter att utvecklas, då kommer det också bli mycket mindre pengar kvar att dela på. Det kommer att bli mindre utrymme för verkliga löneökningar, herr finansminister. Därför tycker jag att man skall hitta ett annat sätt att lösa den här motsättningen. Det sätt som vi anvisat och som jag tycker är bra är att se till att vi får ett mera spritt ägande. Då minskar den motsätt ning som för närvarande finns. Därför har vi under en följd av år lagt fram olika förslag om hur man skall åstadkomma en sådan förslag kommer vi också att upprepa, spridning av ägandet. D därför att vi anser att det är mycket betydelsefullt att man löser den motsättningen. Det är kanske en av de absolut viktigaste frågor som finns för närvarande för att se till att vi får en stark ekonomisk utveckling utan att det därmed innebär några konflikter på det sociala planet.